Herr talman! Carl Schlyter har ställt följande frågor till mig om Försvarsmaktens övning Aurora: Vad avser jag att göra för att säkerställa att neurotoxisk färg och andra miljöfarliga ämnen inte ska spridas mer än absolut nödvändigt under övningen? Kommer jag också att säkerställa att man till exempel inte målar om under övningen med i Sverige förbjudna färger, eller inte använder andra kemikalier som är förbjudna i Sverige?

Scenariot lägger ramen för försvar av eget territorium efter ett strategiskt överfall mot Sverige. Detta ska åstadkommas genom trovärdighet i krigföringsförmågan och vidare förstärkas genom tillgänglighet av dugliga krigsförband och Försvarsmaktens nära samarbete tillsammans med andra myndigheter, företag, organisationer och stater. Det enskilt viktigaste under inriktningsperioden är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden.

Försvarsmaktens verksamhet på skjutfält omfattas av miljöprövning enligt miljöbalkens regelverk. Utländska förband som övar på svenskt territorium har att följa svensk lagstiftning. Svensk räddningstjänst och Försvarsmakten har kompetens att hantera farliga kemikalier vid olyckor.
Herr talman! Jag önskar herr talmannen och försvarsministern en god fortsättning. Det var inte detta som min fråga handlade om. Min fråga handlade om hur vi säkerställer att räddningstjänsten har kunskap om eventuella kemikalier som de inte är bekanta med i och med att de är förbjudna i Sverige och att andra länder har nationella undantag för försvarsändamål för att använda dessa kemikalier. Hur säkerställer vi att vi har kunskap om existensen av dessa kemikalier och att räddningstjänsten har rätt utrustning och kompetens att hantera dessa, som alltså till vardags inte finns i Sverige? När det gäller den andra frågan om miljötillstånden för försvarets övningsverksamhet har man vid miljöprövningen berättat vad man tänker göra. Det finns till exempel regler om försöksverksamhet med nya vapen. Hur gör vi om det finns blyoxider i raketmotorkrut som vi inte har i Sverige, eller om de använder andra varianter av tändsprängämnen? Det finns blyazid, blypikrat och blystyfnat i olika ammunitionstyper. Det finns sexvärt krom i tätskikt på aluminium och magnesium inom flygvapnen. Hur säkerställer vi att vi har kunskap om vad de för in i Sverige och hur de använder det? Min fråga är därför: Hur vet vi vilka ämnen som de använder här? Hur säkerställer vi att de uppnår erforderliga tillstånd? Hur säkerställer vi att de har kunskap nog att följa svensk lagstiftning? Miljöbalken har dels ett kunskapskrav, dels ett bevisbördekrav att det är nödvändigt, dels en försiktighetsprincip som innebär att man ska undvika det som inte är nödvändigt, dels produktvalsprincipen. Hur säkerställer försvarsministern att utländska styrkor har kunskap om detta och kan följa svensk lag?
Herr talman! Försvarsmaktens verksamhet på skjutfält och i övningsområden omfattas av miljöprövning enligt miljöbalkens regelverk. Det bygger på de punkter som Schlyter redovisar här. Det är i så fall i samband med miljöprövningen och en uppföljning av dessa delar som man får analysera och göra de konstateranden som behövs. De regelverk som gäller i Sverige gäller alltså även för utländska förband som övar på svenskt territorium. Försvarsmakten kommer på sedvanligt sätt att behandla övningens genomförande i ett särskilt tekniskt avtal med deltagande länder. Enligt de rutiner som då gäller upplyser Försvarsmakten de utländska förbanden närmare om det svenska regelverkets innehåll. Då menar jag att alla delar i den typen av regelverk måste omfattas.
Herr talman! Utländska styrkor har egna regleringar. De har sin Force Health Protection Act och så vidare. Då har jag en undran när det gäller att det kan uppstå en konflikt i detta sammanhang, där man gör en annan bedömning och där man har fått ett lagligt nationellt undantag men där Sverige har valt att detta undantag inte är strategiskt nödvändigt för Försvarsmaktens behov. Hur hanterar vi en eventuell konflikt mellan utländsk lag och svensk lag, mellan internationell lag och svensk lag? I artikel 396 i EU-fördraget sägs det att utländska styrkor kan ha undantag av försvarsintresseskäl att ens meddela vilka ämnen de använder. Hur tänker försvarsministern agera vid en eventuell konflikt? Tänker han säga: Tyvärr, om du inte vill berätta vilka ämnen som du har med dig kan vi inte acceptera detta eftersom du inte har förutsättningar att följa svensk lag? Eller kommer försvarsministern att kräva att man för att få öva här ska ange vilka ämnen man använder? Och om utländska styrkor har ämnen som är mycket skadliga, och som inte till vardags hanteras i svensk räddningstjänst, hur avser försvarsministern och annan ansvarig minister då att säkerställa att räddningstjänsten får information och kunskap i god tid så att de kan förbereda sig för insatser vid eventuella olyckor med ämnen som de till vardags inte skulle behöva hantera?
Herr talman! Det är väl också så att vi nu diskuterar myndighetsutövning. Försvarsministerrollen innefattar inte myndighetsutövning i den här typen av delar, utan det är myndigheternas uppgift att klara ut det. Jag säger det för att vi ska få rätt perspektiv på debatten.Det är alltså Försvarsmakten som ansvarar för givna miljötillstånd. Är det så att brott begås mot tillstånden blir det i första hand en fråga för Försvarsmakten att driva. Är det utländsk personal som har brutit mot ett miljötillstånd löses frågan om ersättning enligt gällande avtal med landet i fråga. Vi har också ett statusavtal som heter PFF SOFA och är tillämpligt för militär övningsverksamhet med Nato och PFF-länder. Enligt avtalet åtar sig ett värdland att inte utkräva ersättning för skada på statlig egendom som används av dess militära styrkor. Skada på annan statlig egendom löses genom överenskommelse mellan de berörda staterna eller genom skiljedomar. Skada på tredje mans egendom löses genom överenskommelse eller dom i enlighet med den mottagna statens regler om vad som gäller vid anspråk som härrör från de egna väpnade styrkornas verksamhet.Det finns alltså regelverk för den här typen av bitar, men det är Försvarsmakten som har ansvaret att se till att givna miljötillstånd följs. Det är också Försvarsmakten som har att föra den här typen av resonemang kring vad olika tillstånd innebär, och det är svenska regler som gäller i dessa sammanhang - både på skjutfält och på övningsfält. De omfattas av miljöprövning enligt miljöbalkens regelverk. Carl Schlyter har själv hänvisat till detta och redogjort för vilka huvudpunkter som ingår i det.
Herr talman! Jag tror att vi båda har en god bild av vad som är myndighetsutövning och vad som är regeringens ansvar. Vad jag blir lite oroad av är att försvarsministerns svar, såsom jag tolkar det, innebär att försvarsministern anser det lämpligt att överlåta åt Försvarsmakten att avgöra om utländska styrkor ska kunna använda i övrigt förbjudna ämnen i Sverige, eller att man accepterar dessa med hjälp av undantagsregler i internationell lagstiftning. Hur ska vi annars tolka det faktum att man om man vill förändra en verksamhet i god tid måste skicka in ansökningar om förändrad verksamhet till länsstyrelsen? Kan försvarsministern redogöra för om Försvarsmakten inför en internationell övning någonsin har ansökt om tillstånd hos länsstyrelsen för förändrad verksamhet - till exempel för att uppfylla kravet om att ett vapen som inte förut har använts i Sverige kommer att användas? Under den här övningen vet jag säkert att åtminstone ett vapensystem kommer att användas som inte förut har använts i Sverige. Har en ansökan skickats in om detta? Har försvarsministern sett till att Försvarsmakten har en god balans? Vad har försvarsministern gett för instruktioner till Försvarsmakten gällande vilka avvägningar som ska göras mellan militärstrategiska mål och upprätthållandet av ett fullgott miljöskydd?
Herr talman! Frågan om exakt hur övningen ska utformas och vad respektive land ska göra är ännu inte slutligt behandlad och klargjord, utan där är vi inne i en process. Samtidigt tycker jag inte att det är rimligt att jag som minister intervenerar i denna typ av processer, utöver mina befogenheter, och utövar en typ av myndighetsstyrning som skulle resultera i att jag relativt snabbt förpassades till konstitutionsutskottet för granskning. Här måste vi i stället gå på det regelverk som finns. Det är svenska regler som gäller. Det är miljötillstånd som gäller för de skjutfält och övningsområden som är. Det görs miljöprövningar, och det är miljöbalkens regelverk som gäller. Det är Försvarsmakten som är ansvarig för den här typen av frågor. Min vetskap om Försvarsmakten bygger på att man är grannlaga i olika sammanhang. Vi har också regelverk för hur man hanterar situationen om givna miljötillstånd inte följs. Bjuder vi in ett land som sedan medvetet bryter mot de miljötillstånd som finns blir det naturligtvis också negativt för en fortsättning och möjlighet att bedriva den typen av verksamhet med det landet i fortsättningen. Till dess motsatsen är bevisad förutsätter jag alltså att svenska regelverk och de lagar vi har respekteras.